Herr talman! På riksdagens bord i dag ligger ett förslag om en ny lag som handlar om ett problem som många kan känna igen. Lagen som kommer att heta lag om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning tar sikte på situationen att konsumenten har träffat ett avtal som sträcker sig över en viss tid. Det är vanligt att man gör det. Till exempel kan man skaffa ett medlemskap i ett gym på ett år eller ett abonnemang på mobiltelefoni eller bredband på två år. Det är alltså ett så kallat tidsbegränsat avtal. I avtalet stadgas ofta att det kommer att förlängas automatiskt om man inte säger upp det inom en viss tid. På ett år eller två år är det lätt att glömma bort att man ska säga upp avtalet innan det löper ut. Man kan också ha ganska många sådana avtal samtidigt. Och när man väl har fått en faktura på en ny avtalstid är det kanske för sent att säga upp avtalet. Detta har varit ett problem för många konsumenter, och Konsumentverket har fått ta emot många klagomål under åren. Nu har vi alltså ett förslag som innebär att näringsidkaren blir skyldig att påminna konsumenten om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska ske skriftligen och senast en månad innan avtalet ska sägas upp. Om näringsidkaren inte gör detta har konsumenten rätt att säga upp avtalet. Det är en mycket bra förändring för konsumenten. Den tidigare alliansregeringen genomförde flera åtgärder för att stärka konsumentskyddet, och förbättringar har skett när det gäller konsumentsäkerhet. Vi har till exempel stärkt kraven på sms-låneföretagen, gjort det enklare att byta mobiloperatör och infört krav på godkännande vid köp av finansiella tjänster. Detta är ännu en proposition från alliansregeringen om att ytterligare förstärka konsumentskyddet. Jag yrkar alltså bifall till förslaget i betänkandet.